Fru talman! Man kan säga att vänsterpartiets meningsyttring till detta betänkande tillhör avdelningen överbud. Vänsterpartiet begär att det i budgeten skall anslås medel för ytterligare 3 000 platser. Regeringen har redan avsatt medel till 2 000 platser. Vänsterpartiet anser således att antalet platser skall utökas med 5 000 vid ett och samma tillfälle. Hur behjärtansvärt man än tycker att detta är, så är det inte tekniskt möjligt att genomföra vänsterpartiets förslag. I och för sig är en utökning av antalet platser bra, men man klarar inte av att göra en så stor utökning på en enda gång. Det finns varken lärarkrafter eller lokaler härför. Därför anser jag inte att vänsterpartiets meningsyttring bör tas på allvar.

Fru talman! Låt mig säga till Catarina Rönnung att regeringen ingalunda har ägnat sig åt slentrianmässigt tänkande i denna fråga. Tvärtom är det fråga om en förstärkning och en utökning av antalet platser. Det är en långsiktig planering som regeringen håller på med. Medlen har fördelats i ett nationellt perspektiv på de olika högskolorna. Det står helt klart att de mindre högskolorna har gynnats i detta avseende. Det är helt naturligt att enstaka högskolor kan ha ett och annat att säga därför att man har en något annorlunda profilering jämfört med de hänsyn som regeringen har att ta i det nationella perspektivet. Jag tror därför att man kommer att kunna bli tillgodosedd i ett senare sammanhang. Men med det förslag som regeringen har lagt fram har man hittat den bästa avvägningen mellan de olika högskolorna vad gäller ökningen av antalet platser. Så är även fallet när det gäller

Fru talman! Till Catarina Rönnung vill jag bara säga att när det gäller undervisning och utbildning av småföretagare och det allmänna underlättandet av småföretagarnas situation på utbildningssidan, tycker jag att man gör många bra insatser -- inte bara i Jönköping utan även på andra håll i landet. Vi är säkert överens om detta. När det gäller fördelningen av antalet platser vill jag bara hänvisa till vad jag tidigare sade, nämligen att regeringen har att se till det nationella perspektivet. Ur enstaka högskolors synpunkt kan detta möjligen se något annorlunda ut. Regeringen har emellertid gjort en fördelning av dessa 2 000 platser på bästa sätt. Jag tror att det inte hade gått att göra någon annan fördelning.

Fru talman! Detta betänkande från trafikutskottet innehåller några reservationer från oss socialdemokrater. De är med anledning av dessa som jag har begärt ordet. Regeringen yrkar på ett anslag på 1 500 milj.kr. för vissa infrastrukturinvesteringar. Vi har för vår del funnit att i detta yrkande innefattas vissa satsningar på snabbtåg och järnväg på 400 milj.kr. Det är en post som vi redan tidigare har behandlat och anslagit medel till. Av denna anledning anser vi att dessa 1,5 miljarder kan reduceras till 1,1 miljard kronor. Vi tycker att det är viktigt att det sker investeringar inom infrastruktursektorn, men vi tycker samtidigt, som vi säger i vår reservation, att det skall vara ordning och reda när man begär anslag. Av vad jag har sagt framgår att ett bifall till detta förslag skulle innebära att vi anslår medel två gånger till samma objekt. Från socialdemokratiskt håll finns krav på medel för tidigareläggning av beställningar av sovvagnar till SJ. SJ har beställt och fått ett antal sovvagnar som har rönt mycket stor uppmärksamhet. De är bra och bekväma, och de fyller mycket väl sin funktion. Emellertid har det bara beställts ett visst antal sovvagnar. Det fattas fortfarande moderna, tidsenliga sovvagnar. Statens järnvägar skulle enligt uppgift behöva ca 45 sovvagnar. Av olika skäl, mest finansiella, har SJ bromsat beställningen av sovvagnar. Det skall inte göras några beställningar under de närmaste tre fyra åren enligt de planer man har i järnvägsföretaget. Det innebär också att det blir en lucka i beställningslistan hos vår järnvägsindustri. Den får då permittera folk. När dessa människor förhoppningsvis får andra jobb är de borta från järnvägsindustrin. Om tre fyra år när man skall sätta i gång med beställningarna igen finns inte den fackmannamässiga kunskapen kvar i industrin. I stället för att skicka ut 80--100 man på en oviss arbetsmarknad, tycker vi att det är bättre att SJ kan få beställa dessa vagnar redan nu. På grund av tidigareläggningen av det här vagnsmaterialet får SJ ökade kapitalkostnader. Dessa kostnader anser vi skall kunna täckas av arbetsmarknadsmedel eller av de medel som vi har anvisat här. Det gäller sysselsättningen i järnvägsverkstaden i Örnsköldsvik, men det kan också gälla järnvägsverkstäderna i Kalmar och kanske även på något annat håll. Hela vår järnvägsindustri kan som sagt försvinna om den under ett antal år inte har tillräckligt med jobb och sysselsättning för sin personal. Det finns en fråga som har rests under motionstiden, som glädjande nog ett enigt utskott har ställt upp på. Georg Andersson har haft en motion om insatser för att få till stånd flygmöjligheter för mindre flygplan i Hemavan. Det skulle främja turismen om man kunde komma dit upp även med mindre flygplan. Frågan om flygplatser i norr utreds. Vi anser liksom motionären att även alternativet med en flygplats i Hemavan skall komma med i det här sammanhanget. Vi tror att en flygplats där kan ha en viktig uppgift att fylla. En fråga som vi har diskuterat intensivt, som har kommit upp i debatten och som det fortfarande svänger en del om gäller trafiken på den s.k. inlandsbanan i norr. Riksdagen fattade ett beslut i våras som innebar att de som skulle handha trafiken, länshuvudmännen, fick 36 miljoner för att fortsätta att köra persontrafik på banan alternativt lägga upp trafiken med bussar. I utskottet ville man utöka bidraget på så sätt att SJ fritt skulle ställa vagnar till förfogande för den här trafiken. Men det här räckte inte för att länstrafikhuvudmännen eller kommunernas ekonomiska förening skulle anse att de hade råd eller möjlighet att köra tåg för det belopp och med de insatser som riksdagen var beredd till. Följden blev att persontrafiken upphörde, och trafiken lades över på bussar. september.

Det fanns ett statsbidrag genom arbetsmarknadsmedel på 6 milj.kr. Trafiken ledde ändå till en mycket stor förlust under den tid som normalt anses vara högsäsong och då många reser. Ca 15 000 personer reste under dessa månader till den kostnad som jag här har nämnt. Vissa partier i riksdagen hade låst sig ganska kraftigt för den här trafiken. I regeringsdeklarationen sades att trafiken skulle komma i gång. Den 31 oktober daterades en proposition som lades på riksdagens bord. I denna begärde kommunikationsministern riksdagens bemyndigande att åter dra i gång trafiken. Det är detta ärende vi behandlar i dag. Det gäller 100 milj.kr. dels för viss upprustning, dels för underskott på trafiken. Trafiken skulle vara i gång elva månader framåt. Propositionen dagtecknades den 31 oktober. Den 1 november kl. 7.20 på morgonen satt kommunikationsministern själv och drog i gång det första tåget. Det som hände för sju veckor sedan skall vi således ta ställning till nu. Vi tycker att det är mycket anmärkningsvärt att det går till på det här sättet. Riksdagen har i det här fallet mer eller mindre förklarats onödig, och dessa frågor får väl tas upp i annat sammanhang. Trafiken är nu i gång, och antalet resenärer är inte så stort att det förorsakar någon trängsel. Jag har själv haft tillfälle att åka på banan, och den som var ansvarig för att framföra motorvagnen var mycket glad när jag och en kollega kom dit, eftersom han då slapp sitta ensam och köra. Vi såg en del renar, och vi såg en del grantoppar och litet snö, och det var väl behagligt i och för sig. Men jämte på vägen körde bussen, och också där satt några personer. konkurrerar alltså med varandra, och båda får statsbidrag.

Västerbotten och Norrbotten. Vi har också efter kontakter med vägverket i vår motion, som vår reservation grundar sig på, kunnat peka ut olika vägsträckor där vägförhållandena i dag är mindre tillfredsställande men där man snabbt, redan nu i vinter, kan dra i gång arbeten för att åtgärda vägproblemen och också ge sysselsättning. Vi yrkar alltså avslag på propositionen i denna del, och vi yrkar i stället att pengarna skall användas för upprustning av vägnätet. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 1, 3 och 4 till trafikutskottets betänkande nr 5.

Herr talman! Jag skall fatta mig föredömligt kort. Tyvärr fick inte Ny Demokrati majoritet i utskottet för sitt yrkande att anslå ytterligare 400 milj.kr. till banverket för att snabba på utbyggnaden av södra stambanan och snabbtågstrafiken på denna. Banverket ville helt enkelt inte ha mer pengar. Man klarade inte av att snabba på utbyggnaden. Detta finner vi märkligt, eftersom det var information från en av Sveriges främsta järnvägsexperter tillika en av Sveriges duktigaste företagsledare som fick oss att skriva denna motion. Tydligen besitter inte nuvarande banverksledningen den logistikkunskap som behövs vid en forcerad järnvägsutbyggnad. Det tycker vi nydemokrater är beklagligt. För att markera vår inställning yrkar jag därför avslag på trafikutskottets hemställan att endast anslå 263 milj.kr. till södra stambanan och bifall till vår reservation, där vi yrkar att ytterligare 400 Herr talman! Med andra ord yrkar jag bifall till reservation nr 2. Eftersom vänsterpartiet är för en snabb utbyggnad av järnvägen förutsätter jag att vänstern stöttar mig i detta fall.

Herr talman! Det är med glädje som vi från centerns sida noterar att vi har fått en majoritet i utskottet att ställa upp på en fortsättning av trafiken på inlandsbanan. Jag beklagar att Birger Rosqvist använde en närmast raljant ton mot inlandsbanan. Han påstår att han har åkt den -- det tror jag också att han har gjort. Inlandsbanan i sin helhet går genom halva vårt land. I regeringsdeklarationen klargörs mycket tydligt att hela Sverige skall leva. Då tycker jag inte att man skall behandla halva Sverige på det sättet och säga att det inte är så noga när det gäller inlandsbanan. Sverige består inte bara av en Öresundsbro, storstadssatsningar och snabbtåg osv., även om jag tillhör dem som såsom storstadsbor talar om vikten av t.ex. snabbspår och satsningar på järnvägen i detta avseende. Jag tror att det är viktigt att det som majoriteten i utskottet har sagt upplevs på ett sådant sätt att man tar det på allvar. Både trafikutskottets vice ordförande Rolf Clarkson och jag är flitiga gäster på järnvägen och banverkets konferenser. Vi har båda upptäckt att det i dag finns ett tilltagande intresse ute bland enskilda människor, framför allt bland industrins folk, och kommunerna, att medverka till en aktiv järnvägspolitik. Det jag nu säger, herr talman, gäller såväl gods som persontrafik. Eftersom både Rolf Clarkson och jag liksom övriga i regeringspartierna tillhör dem som tycker att det är viktigt att vi får konkurrensen på spår är det viktigt att vi under detta rådrumsår inte ger felaktiga signaler, att detta bara är något tillfälligt. Vi räknar med att staten satsar på själva banan. Men vi förutsätter att det blir aktiva insatser från folket där uppe, så att bidragen när det gäller pengar till drift av inlandsbanan kan bli så små som möjligt. Herr talman! Jag vill också påpeka att banverket och SJ har sagt att därest banan blir bättre kan man räkna med att det troligtvis blir en tilltagande godstrafik på inlandsbanan. Därför skall man naturligtvis när man bedömer de insatserna från banverkets sida räkna med att det kan vara fråga om hela banan. Det ställer också persontrafiken i en annan dager.

Det vet Rolf Clarkson och Birger Rosqvist och inte minst tidigare kommunikationsministern. Det påpekas av inlandsbanekommunerna att om de får en bättre typ av tåg, får de också större möjligheter. Kostnaden för det skall man inte lägga på kommunerna. Om staten tillsammans med länstrafikbolagen och industrierna tar fram sådana alternativ ges ökade förutsättningar. Herr talman! Det jag nu säger gäller egentligen inte bara inlandsbanan, utan också övriga delar av landet. Därför är det kolossalt viktigt att vi från riksdagens kammare ger riktiga signaler, dvs.: Satsa nu och gör det ordentligt, precis som övriga Europa! Inlandsbanan skall inte undantas från satsningar. Därför tycker jag att det är bra att regeringen och nu också en majoritet i riksdagen satsar på inlandsbanan och ger den en chans. Men självfallet skall de som bor där uppe göra allt vad de kan för att minska driftskostnaderna för persontrafiken på inlandsbanan. Jag är också av den uppfattningen att det är viktigt att vi får ner de kostnaderna. Men låt oss skilja på investeringar och driftskostnader och inte ge några negativa signaler från denna kammare! Det tror jag är kolossalt viktigt.

Herr talman! Utskottets ordförande har tidigare pläderat för de reservationer som han och hans partikamrater har gjort i trafikutskottet vid behandlingen av tilläggsbudget I.

Dessa båda reservationer är alltså synnerligen oförenliga. Jag yrkar nu avslag på dem och bifall till majoritetens hemställan i betänkandet. När det gäller en tidigareläggning av sovvagnsbeställningarna har utskottets majoritet uttalat sympati för att regeringen överväger om den kan biträda statens järnvägar med något stöd för att fortsätta att investera i dessa sovvagnar. De är ju förvisso en mycket god del av SJs framtidsmöjligheter. Jag yrkar emellertid även avslag på den reservationen och bifall till hemställan i utskottets betänkande. Sedan kommer vi till detta med att återuppta persontrafiken på inlandsbanan. Där har socialdemokraterna i sin reservation nr 4 yrkat att de av regeringen föreslagna 100 milj.kr. i stället skall användas till upprustning av väg 45 som går parallellt med själva inlandsbanan. Jag vill inte öppna någon ny inlandsbanediskussion i kväll. Vi hade en långvarig och uppslitande sådan under föregående riksmöte. Det är ju ingen hemlighet för kammarens ledamöter att moderaterna den gången stödde den socialdemokratiska regeringens förslag om att inlandsbanan, efter en förhandling med den ekonomiska föreningen för inlandskommunerna, skulle övergå till att bli trafikerad med busstrafik på landsväg under en tioårig avtalsperiod. Man träffade detta avtal, och vi har alltså i dag ett tioårigt avtal mellan staten och de länstrafikhuvudmän i Norrland som är berörda av inlandsbanan om att ersätta järnvägstrafiken med busstrafik. Man har inköpt moderna långfärdsbussar för detta ändamål. Efter valet har den nya regeringskoalitionen kommit överens om att återigen skapa ett rådrumsår för att bedöma möjligheten att behålla järnvägstrafiken på inlandsbanan. För detta har man avsatt 100 milj.kr. Vi har, som moderata företrädare i trafikutskottet, avgett ett särskilt yttrande där vi säger att vi med anledning av den speciella omständighet som därmed råder, i enlighet med regeringsdeklarationen, går med på att man med dessa 100 miljoner skapar ytterligare ett rådrumsår. Jag vill dock mycket klart säga att det är stötande att man har två statligt subventionerade trafiksystem som konkurrerar parallellt med varandra om trafikanterna i detta område. Vi i moderata samlingspartiet anser att det avtal som staten har träffat bör gälla i fortsättningen. Om det finns möjlighet därtill bör inlandskommunerna skapa en turisttrafik som är sponsrad av kommunerna, landstingen och eventuellt även privata intressenter.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 Men vi säger hit men inte längre när det gäller statliga satsningar i den ena eller andra formen.

Herr talman! Jag tar med förtjusning emot den utsträckta hand som Rune Thorén räcker fram. Jag kan utan vidare beteckna oss båda som uppriktiga järnvägsvänner. Att vara järnvägsvän är att vara vän av satsningar där järnvägen har en funktion att fylla. Järnvägen fungerar bäst som transportsystem när det gäller persontrafik i tätbefolkade områden och på inte alltför långa sträckor. Den fungerar även undantagsvis när det gäller nattågen med sovvagnar. Då fungerar den bra på längre sträckor också. Jag tror för min del, för att nu föra en trafikpolitisk ideologisk diskussion, att Norrland i flera avseenden är mer betjänt av att få ett bra flyg och vägtransportsystem och infrastruktursatsningar på området än järnvägssatsningar av den typ som inlandsbanan utgör. Det gäller alltså en lång sträcka, 1 050 km, och en mycket liten befolkning som kan utnyttja denna järnväg. Jag tror att vi på det här viset kan nå fram till ett modus vivendi inom fyrklövern. Det kan ge inlandsbanan den chans som den är värd som turistbana, men utan statliga satsningar på både landsvägs och järnvägstrafik i inlandskommunerna.
Herr talman! Rolf Clarksons deklaration var i och för sig intressant. Efter det här s.k. rådrumsåret, som dock bara består av elva månader och kostar 100 milj.kr., kan han inte tänka sig att det skall lämna några bidrag av statliga medel till fortsatt trafik. Vi hade ganska många intressenter och motintressenter i utskottet och lyssnade på vad de hade att säga.

Vid ett studiebesök som jag gjorde några veckor senare i området samtalade jag med järnvägspersonal, rälsbussförare och andra som var mycket positivt engagerade i denna fråga. När jag då undrade om de fortsättningsvis skulle klara sig, om de fick 50 milj.kr. om året av staten, trodde de knappast det. Det skulle nog behövas litet till. Banan var föremål för ett mycket stort intresse på olika sätt på grund av de ställningstaganden som förekommit i riksdagen. Om man upprätthåller trafiken för att främja turismen och om man kan räkna med 20 000 turister per år i fortsättningen, till en kostnad av 100 milj.kr., skulle vi få betala 5 000 milj.kr. för att bussarna skall rulla. Det är mycket stora summor, och man kan fråga sig om inte så mycket pengar kunde användas på ett bättre sätt för att främja utkomstmöjligheterna för dem som skall leva på turisterna i det här området. Vi har nu från socialdemokratiskt håll också sagt att det är bra om man kan anordna en sommartrafik, men att det då skall ske under rimliga ekonomiska förhållanden och att staten skall slippa stå som finansiär när rådrumsåret är till ända.

Herr talman! Rolf Clarkson nämnde tidigare Fyrklövern. Eftersom jag i sovvagnsärendet var litet vacklande i utskottet, vill jag till kammarens protokoll uttala att Fyrklövern kan räkna med oss nydemokrater när det gäller inlandsbanan även under rådsrumsåret.

Herr talman! Den s.k. flagglagen infördes 1977, när det var en borgerlig regering förra gången och kommunikationsministern var moderat. Anledningen till att flagglagen infördes var att under då rådande svaga sjöfartskonjunkturer, som i och för sig har hållit i sig ända sedan dess, såldes det ut i snabb takt ett betydande antal svenska fartyg. De såldes inte alltid till utländska intressenter, utan det var svenska företag som bildade bolag i länder som kunde tillhandahålla en för redarnas del bekväm flagga, och så fortsatte man driften. Det innebar att man kunde få annan besättning i båtarna, få lägre lönekostnader, slippa ifrån skatteproblem i Sverige och mycket annat av dessa s.k. avarter som vi har i vårt land -- somliga kallar det så. Lagen infördes som en tillfällig lag, och vi har sedan förlängt den två år i stöten, ibland kanske tre år. Men för ett och ett halvt år sedan permanentades lagen. Den skrevs om och gjordes inte längre tidsbegränsad utan skulle gälla fortsättningsvis. De borgerliga partierna har hela tiden varit emot den här lagen. Det låter litet egendomligt, för den infördes när vi hade en borgerlig regering. Vi socialdemokrater hängde med den gången, och vi hänger kvar fortfarande. Vi tycker att lagen alltjämt har en funktion att fylla.

Nu sägs det i propositionen att det argumentet inte längre har någon tyngd, för den utveckling som under senare tid ägt rum i vår omvärld gör att vi inte längre löper risk för avspärrning. Jag måste säga att jag kunde inte låta bli att tänka på argumentationen för mer pengar till försvaret, när jag läste det här. När den moderata försvarsministern vill ha mycket pengar till försvaret, är det fortfarande ofred i världen. Vi lever inte alls i någon trygg och säker situation, och då behöver försvaret mer pengar. Men när det gäller flagglagen lever vi tryggt och lugnt, och då kan vi åberopa det och avskaffa flagglagen. Det betyder att den tröskel som flagglagen har inneburit för försäljning av svenska fartyg skulle tas bort. I det beslut riksdagen skall fatta ligger inte bara det enkla och raka att lagen antingen skall bibehållas eller tas bort. Förslaget i propositionen är en fas i ett spel, låt mig säga med tre enheter.

Det man sneglar på är öststater. Det kan vara både nära öst och fjärran öst, det kan vara Indien och vad som helst. Det är klart att där kan man få besättningar till mycket låga kostnader, och så kan man driva sjöfarten på ett mer lukrativt sätt än i dag. Men vi har också på socialdemokratiskt initiativ, där för övrigt centerpartiet har hängt med, infört den s.k. svenska modellen för sjöfartsstöd. När andra länder avskaffade inkomstskatter och sociala avgifter för de anställda ombord i fartyg, gick vi i Sverige en annan väg. Vi har behållit de sociala avgifterna, och vi har behållit besättningens skyldighet att betala skatt. De ombordanställda har alltså behållit sina bruttolöner. Men som ett stöd för sjöfarten har skattepengarna gått in till ett speciellt kontor, och så har de betalats tillbaka till redarna. På det sättet har det blivit ett system med återbetalning av skatt i stället för skattebefrielse. Det har passat det svenska systemet bättre, därför att alla våra sociala förmåner -- sjukvård, pensioner och annat -- baseras på utbetald lön. Nu har de anställda på fartygen haft bruttolöner, och de sociala förmånerna har beräknats på dessa. Därigenom har det inte spelat dem någon roll att vi har givit sjöfarten en form av stöd som i realiteten för redaren/arbetsgivaren har inneburit skattefrihet och nettolöner för besättningen. Det är ett system som folkpartiet och moderaterna har gått kraftigt emot ända sedan det infördes. Nu har de övertygat övriga regeringspartier om att systemet skall bort, och man talar om att det skall bort. Vad som skall komma i stället har man inte klart för sig. Därför säger man att eftersom vi inte vet vad som skall hända och stödet, som man kallar det för, till sjöfarten med all sannolikhet försvinner från halvårsskiftet, måste redarna få möjlighet att sälja ut eller flagga ut sina båtar. Annars blir det 30 à 40 % dyrare att driva dem under svensk flagg. Så i beslutet om att upphäva flagglagen ligger i grund och botten avsikten att införa s.k. internationella register. Det öppnar helt andra möjligheter för den som bedriver sjöfart. Det här har praktiserats och praktiseras i många andra länder, t.ex. i vårt grannland Norge och i Danmark. Om det har varit till gagn för sjöfolk behöver jag inte fråga. Jag vet att det inte har varit bra. Många har blivit arbetslösa, och de har ersatts med besättningar från andra länder som av olika anledningar kan acceptera att arbeta för en femtedel av den lön som en skandinavisk eller europeisk sjöman accepterar. Jag återupprepar att detta är ett steg för att bädda för denna form av sjöfart. Det gäller löneförmåner och även arbetsrättsliga förmåner -- även de är tänkta att radikalt ändras för den som är anställd i ett fartyg registrerat i det speciella registret. Vi socialdemokrater säger bestämt nej till införandet av ett sådant register. Vi vill bygga den fortsatta sjöfartspolitiken på systemet med återbetalning av skatter och sociala avgifter. Vi tror att det är ett system som gott kan hävda sig i konkurrensen i europeisk och även transatlantisk sjöfart. Det innebär att de som är anställda på fartygen får arbeta och leva under i stort sett samma arbetsrättsliga, sociala och lönemässiga förhållanden som övriga medborgare i vårt land. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen i betänkande nr 6 från trafikutskottet. Det innebär att jag yrkar avslag på proposition 1991/92:64.

Herr talman! Det kan tyckas att avskaffandet av den s.k. flagglagen inte behöver betyda så stora förändringar. Regeringen kan med hjälp av lagen bevilja utflaggning av fartyg i precis vilken utsträckning den önskar. Även en borgerlig regering borde kunna ha intresse av att ha inflytande över vilka fartyg som flaggas ut. Dessutom har lagen en styrka för de ombordanställda i och med att deras organisationer har möjlighet att föra upp utflaggningsärenden till regeringen. Sett som isolerat beslut borde denna ordning därför kunna vara kvar. Men, som Birger Rosqvist sade, det är just sammanhanget med andra aviserade åtgärder som gör att förslaget måste ses som en inledning till en helt ny sjöfartspolitik som tidigare har haft ett moderat och folkpartistiskt märke. Den politiken vet vi än allt för litet om. Men vissa indikationer vartåt det lutar har vi fått. I proposition nr 38, som behandlas på torsdag, klargörs att sjöfartsstödet skall avvecklas och att ett internationellt sjöfartsregister skall inrättas för rederierna. Det är uppenbart att en avveckling av sjöfartsstödet utan att några andra åtgärder vidtas kommer att leda till en omfattande utflaggning av fartyg och en trolig förlust av tusentals arbetstillfällen inom sjöfarten. Med hjälp av det internationella registret kommer en del fartyg att kunna räddas kvar, men med utländsk personal på hemlandsavtal och med svensk befälhavare. Registrering i det internationella registret skall vara grund för uppsägning av svenska sjömän, enligt redarnas önskemål. Sjömännens fackliga organisationer skall inte längre ha rätt att vidta stridsåtgärder när svenska avtal inte följs på svenska båtar. Tvister angående kollektivavtal med utländska fackföreningar skall visserligen bedömas, enligt redarnas önskemål, av svensk domstol. Men de ombordanställdas talan skall föras av hemlandets fackförening, som ofta saknar representation i Sverige. Detta kan få till följd att dessa utländska sjömän inte har någon som för deras talan. Den utländska arbetskraften skall vidare undantas från all svensk sociallagstiftning utom arbetsskadelagen, enligt redarnas önskemål. Självfallet luktar detta diskriminering lång väg. För att undvika att diskrimineringen blir alltför iögonfallande torde det bli nödvändigt att välja alla anställda inom en viss yrkeskategori är från samma land för att inte avtalen skall bli alltför olika. Därmed kan systemet leda till massuppsägningar av svenska ombordanställda. Diskriminering av det här slaget torde strida mot andan i den svenska regeringsformens 2 kap. 15 §. Har man en gång infört denna princip på svenska arbetsplatser till sjöss är steget inte långt till att införa principerna också på landbacken. Då bäddar vi verkligen för problem och konflikter på arbetsmarknaden. Det hänvisas ibland till att det danska internationella registret är ett bevis på att antalet inhemska ombordanställda i själva verket ökat i och med införandet av ett internationellt register. Det är möjligt att en viss ökning av antalet befäl skett på grund av en viss inflaggning av en del fartyg med danskt befäl under de få år som gått. Men för drift och ekonomipersonal har arbetstillfällena i själva verket minskat enligt tillgänglig statistik. Därför inger också det danska exemplet oro i de ombordanställdas organisationer. Herr talman! En del av oss minns också beskrivningarna från de brandmän som först kom ombord på den brinnande färjan Scandinavian Star den 7 april 1990. Där fanns beskrivningar av hur föräldrar hittades förkolnade knäböjande vid sina sängar med armarna om sina likaledes förkolnade barn. Där beskrevs hur brandsläckningsutrustning hittades oanvänd, hur besättningen inte förstod varandra på grund av språkproblem och hur brandfarligt material hade legat på fel ställen. Till beskrivningarna av katastrofen, där 158 människor omkom, hör också bristen på flytvästar, funktionsodugliga livbåtar och uteblivna livbåtsövningar och brandövningar. Personalen var anställd på ett muntligt kollektivavtal med en korrupt portugisisk fackföreningsledare. Till bilden hör också att norska och danska sjöfartsmyndigheter visat ett bristande intresse för säkerhetsfrågorna och en okritisk hållning till redarkapitalet. Exemplet Scandinavian Star, och många andra exempel, visar med all önskvärd tydlighet att marknadskrafterna inte är tillräckliga som styrinstrument för sjöfarten och sjösäkerheten. Jag får intrycket att alltför mycket av den internationella sjöfarten bedrivs på ett otroligt nonchalant sätt och att vi har anledning att förvänta oss fler katastrofer av olika slag. Sjöfartsverket har haft all anledning att skärpa sin granskning av säkerhetsfrågorna efter katastrofen med Det här innebär inte någon nedvärdering av låglönebesättningar från tredje världen. Man t.ex. konstaterat att de ofta inte fått nödvändig språkutbildning för att säkert förstå muntliga och skriftliga instruktioner och för att kunna kommunicera med varandra när de kommer från olika språkgrupper. Vi har ett politiskt ansvar för att säkerhetsfrågorna ägnas stor uppmärksamhet, inte minst vad gäller färjetrafiken. I dag har rederiverksamhet blivit en alltmer spekulativ verksamhet, och därför tror jag att riskerna till sjöss i själva verket blivit större än tidigare. Frågan är om inte någon form av etableringskontroll kommer att bli nödvändig. Den nya sjöfartspolitik som nu förbereds rymmer alltså många problem och hot som jag inte ännu sett någon beskrivning på hur regeringen avser att klara. Tills vi fått klarhet i dessa frågor finns därför ingen anledning att avskaffa lagen om överlåtelse av skepp. Jag yrkar därför bifall till vår meningsyttring i betänkande 1991/92:TU6.

Herr talman! Den 27 september levererades Argo Stockholm. Ett systerskepp, Argo Thetis, kommer att levereras omedelbart efter årsskiftet. Detta är två exempel på de mycket stora investeringar som i dag görs av svenska redare i modernt, förtklassigt tonnage med höga krav på säkerhet och ekonomi. De jämförelser som gjorts här i debatten med Scandinavian Star betraktar jag som helt irrelevanta. Men Argo Pallas och hennes systrars hemort är i Monrovia och inte i Stockholm, och Sveriges största sjöfartsstäder är numera Monrovia och Singapore. Varför väljer då svenska redare att i allt större utsträckning bedriva sin verksamhet under andra flaggor än den svenska? Den utländska svenskägda flottan är i dag mer än tre gånger större än den svenskregistrerade. Det är av i huvudsak samma anledning som t.ex. Volvo tillverkar fler lastbilar i fabriken i Gent än vid Torslandaverken. Kostnadsläget i Sverige är ofördelaktigt när det gäller att bedriva industriell verksamhet, och i allt större utsträckning har investeringarna gjorts i andra länder. Den nya borgerliga regeringen har en klar ambition att ändra på dessa förhållanden. Den klipp och spekulationsekonomi, som vi i dag kan se följderna av, skall upphöra. Det skall åter löna sig att arbeta, och det skall löna sig att bedriva industriell verksamhet i Sverige. Det är i längden den enda grunden för välståndet i landet. Programmet Ny start för Sverige innebär även en ny start för svensk sjöfart. Det skall vara naturligt -- och kännas som en förmån -- för en svensk redare att segla under svensk flagg. Den nya sjöfartspolitiken kommer att införas gradvis. Den första förändringen som görs är det beslut som kommer att fattas i ärende vi behandlar i dag -- slopandet av flagglagen. En del följande förändringar beträffande register och arbetsrättsliga förhållanden är utlovade till senare under våren. Välstånd och goda arbetsplatser kan inte lagstiftas fram, även om det fortfarande finns de som tror att ekonomin fungerar så. Tanken bakom flagglagen var att, om rederierna förhindrades att föra ut sitt tonnage till andra länders register skulle de tvingas att stanna kvar i Sverige och näringen därmed bevaras här. Den tanken var fel, även om det var en moderat kommunikationsminister vid tillfället. För naturligtvis har det inte alls blivit så. Resultatet har i stället blivit att Argo Pallas och hennes medsystrar registrerats direkt under utländsk flagg. Inför hotet om att bli ''inlåst'' i Sverige har man i stället valt att göra praktiskt taget hela förnyelsen av storsjöflottan under andra flaggor än den svenska. Resultatet kan vi se i dag. Den svenskflaggade flottan har blivit alltmer föråldrad, och viktiga verksamhetsområden, t.ex. Det har sagts att ett borttagande av lagen skulle innebära en gigantisk exodus av svenska skepp till andra länder, och för svenska sjömän skulle endast soppköken återstå på det sätt som Göteborg under de senaste veckorna. Men den sjöfart som är olönsam under svensk flagg kommer att försvinna ändå. Den kan inte lagstiftas kvar. Sjöfarten är interntionell, och svenska redare erhåller inte högre frakter än andra. Med en bibehållen flagglag riskerar sjöfarten att helt försvinna från Sverige -- så när som några enstaka museala verksamhetsformer. Den socialdemokratiska reservationen innebär nya krav på statliga stöd och subventioner. Socialdemokratisk industripolitik har genom hela sin moderna historia kantats av havererade stödprojekt. Stålverk, skeppsvarv, skogsindustrier, jordbruk, byggnadsföretag och textilindustrier är alla exempel på verksamheter där skattebetalarna har offrat miljarder utan att den olönsamma verksamheten ändå har gått att rädda. Den näringsidkaren som vänjer sig vid att uppvakta kanslihuset, i stället för att skaffa riktiga kunder, har i längden ingen framtid. Det svenska rederistödet, som Birger Rosqvist hänvisar till, är just en sådan restprodukt från en tidigare socialdemokratisk näringspolitik. Tron på ''den svenska modellen'' som ett framgångsrecept omfattas numera endast av svenska socialdemokrater, och knappt ens det! Men varför skall då den svenskägda handelsflottan vara svensk? Varför kan den inte fortsätta att segla under Liberiaflagg? Ja, herr talman, jag tycker att det finns ett egenvärde i att svensk industri anser sig ha en fördel av att uppträda i världen just som svensk. Kanhända är detta ett utslag av omodern nationalism, men jag tycker faktiskt så. Men det finns också andra skäl. Om båten är svensk, med svensk kapten, så kommer det också att finnas svenska inspektörer, befraktare, mäklare och rederitjänstemän. Svenska underleverantörer kommer på ett naturligt sätt att anlitas och själva sjöfartsnäringen bevaras i landet, även om inte hela besättningen ombord på båten är svensk. Om båtarna flaggas ut är risken att hela näringen efter hand försvinner ur landet. Det blir skeppshandlare i Holland, befraktare i New York, försäkringsbolag i London och banker i Zürich som på sikt tar över verksamheten. När de har gjort det kan också huvudkontoret flytta, och sedan finns det ingenting kvar. Jag tycker att det vore synd. Det är också angeläget att slå fast att svenska skepp skall omfattas av svensk lagstiftning, att tillsyn och kontroll skall göras av svenska myndigheter och att svenska konsulat och ambassader -- och inte Liberias och Singapores -- skall företräda svenska redare i utlandet vid behov. Det finns ytterligare ett skäl. Sverige har alltid verkat mycket aktivt i internationella sammanhang, även inom sjöfartens område. När det gäller att skapa bra regler med höga krav på säkerhet och miljö vill jag hävda att vi har tillhört föregångsländerna. Men i dessa sammanhang värderas den svenska rösten efter hur stort tonnage som vi representerar, och om då Liberia och Singapore representerar den helt dominerande delen av den svenska handelsflottan minskar våra möjligheter att påverka utvecklingen. Herr talman! Det finns många anledningar att se förhoppningsfullt på den svenska sjöfartens framtid. Regeringen har aviserat en rad åtgärder som skall skapa förutsättningar för en bra, lönsam och effektiv handelsflotta, som också ger bra arbetsplatser för svenskt sjöfolk. Avskaffandet av flagglagen är ett första steg i denna riktning. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande och avslag på reservationen och meningsyttringen.

Herr talman! Tom Heyman anlägger alltid en mycket pessimistisk ton när han polemiserar i frågor där vi socialdemokrater har en annan uppfattning än han har. Han säger att de fartyg som har stannat kvar under svensk flagg och fortfarande drivs på svenskt sätt är museala och gamla föremål. Har inte Tom Heyman varit ute i Värtahamnen, nere vid Stadsgårdskajen, vid Grand Hotel, där det ligger några små vackra båtar? Finlandstrafiken går inte med några museiföremål, inte heller trafiken mellan Göteborg och Kiel eller Frederikshavn, utan det är moderna, bra båtar. Det finns också lastfartyg som är nya och moderna. Tom Heyman gick hårt fram i kritiken av den s.k. svenska modellen, som har betytt återbetalning av inbetald skatt till redarna. Den skulle inte ha haft någon effekt, utan bara inneburit att fartygen har förlorat svensk flagg. Det är inte på det sättet. Det är fler fartyg och mer tonnage registrerade under svensk flagg, fler sjömän anställda på svenska fartyg med svenska avtal nu än det var innan vi införde den s.k. svenska modellen 1989. Jag vill upprepa att flagglagen inte infördes för att sätta ett definitivt stopp, ett idiotstopp, för utförsäljningen av svenska fartyg. Det var omständigheter som gjorde att man var tvungen att sälja fartyg. Om ett fartyg bytte ägare och fick en ren utländsk ägare och det svenska ägarintresset inte fanns kvar, var det ingenting som tvingade det att stanna kvar i Sverige. Dessutom har det i andra fall funnits dispensmöjligheter, så lagen har inte varit någon definitiv snara kring redarens hals. Jag vidhåller att detta steg, att avskaffa flagglagen, är det första steget vi tar för att införa ett speciellt internationellt register för svenska fartyg, där möjligheter öppnas att anställa sjöfolk med väsentligt andra avtal än svenskt sjöfolk har och under väsentligt andra arbetsrättsliga förhållanden. Det blir betydligt sämre för dem som skall utföra jobbet.
Herr talman! Jag är inte alls pessimistisk. Tvärtom är jag mycket optimistisk beträffande svensk sjöfarts framtid. Men det är riktigt att jag med visst tvivel har sett den socialdemokratiska industripolitiken och vart den har fört olika delar av näringslivet inkl. sjöfarten. Finlandstrafiken, Kieltrafiken m.m., men de är över huvud taget inte berörda -- inte heller av sjöfartsstödet. Färjetrafiken har levt sitt eget liv i sin kustnära verksamhet och har inte berörts av förhållanden som rör storsjöfart eller annan sjöfart. Vi kan också ganska enkelt konstatera att medelåldern på t.ex. den svenska bulkflottan nu är skrämmande hög. Vi kan vidare konstatera att nästan alla investeringar i modernt tonnage har skett under utländska register. Det är riktigt att det har skett en viss tillväxt under det senaste året, men det är till stor del en effekt -- t.o.m. helt och hållet -- av de skattemässiga fördelar som fanns kvar för ett år sedan med avskrivningar på kontrakt och fonder. Det är ingen lösning att fortsätta med den gamla, svenska modellen, då den har lett fel. Jag ser fram mot den nya sjöfartspolitik som regeringen har aviserat, och jag tror att det blir bra tider för svensk sjöfart och även för svenskt sjöfolk.
Herr talman! Tom Heyman målade i positiva ordalag. Om vi tittar på Europa som helhet, där mycket av den politik som ni förespråkar har förts, ser vi att det under 80-talet har försvunnit hundratusentals europeiska sjöfolksjobb, där sjöfolket har ersatts av s.k. billig, lågavlönad arbetskraft. Det fackligt-politiska inflytandet från världens sjöfolk har i praktiken minskat på grund av de fattiga förhållandena i tredje världen. Lönerna har sjunkit med i genomsnitt 40 % för den här kategorin sjöfolk. Vad jag förstår av Tom Heymans anförande är att han tycker att det är en bra utveckling.

Herr talman! Om vi räknar om filippinska peso till svenska kronor visar det sig att en matros får 3 500 kr. i månaden, kanske ännu lägre lön, medan en europeisk matros kanske har motsvarande 10 000-- 12 000 kr. i månaden. Det är då självklart att den filippinske sjöman som jobbar tillsammans med folk med dessa löner ifrågasätter om det finns någon rättvisa i världen, och han vill naturligtvis också ha hjälp från den europeiska fackföreningsrörelsen i förhandlingarna. Det är den typen av hjälp som Redareföreningen med det här förslaget vill förhindra att de skall få, i och med att ett avtal som är tecknat av en svensk part skall betraktas som svenskt avtal. Det betyder att man inte får vidta några stridsåtgärder på grund av lönerna. Det är innehållet i den nya politik som ni förespråkar.
Herr talman! Det för ingenstans att tro att vi kan utgå från svenska förhållanden, svenska löner och svenska avtal som någon form av världslikare, som alla andra skall rätta sig efter. Filippinerna är ett stort land, och det filippinska sjöfolket, som har de löner som jag redogjorde för, lever under filippinska förhållanden. Den levnadsstandard som de kan hålla i Filippinerna med deras kostnadsläge överstiger vida de förhållanden som en motsvarande matros på en svensk båt lever under. Sedan finns det faktiskt även andra exempel på att man har olika avtal på en och samma arbetsplats. På SAS har vi det förhållandet i svenska flygplan med blandade besättningar.

Herr talman! Det är svårt på den svenska arbetsmarknaden. Under mer än ett år har det varit en brant kurva uppåt när det gäller registrering av öppet arbetslösa. Den utvecklingen startade på hösten 1990 och dessutom i kombination med ett rekordhögt antal varsel. Vi i arbetsmarknadsutskottet är därför väl medvetna om att det svenska arbetsmarknadsläget är allvarligt och kräver åtgärder av olika slag. Traditionellt har vi i svensk politik varit eniga om formerna för arbetsmarknadspolitiken. De åtgärder som krävs för att få en bättre arbetsmarknad har i stort sett alla partier ställt sig bakom. Så är det i princip och faktiskt även nu. Det är alltså mycket i betänkandet AU4 som ett enigt utskott står bakom, bl.a. bidrag för handledare vid anställning av ungdomar eller regler för bidrag till lönekostnader vid utbildning i företag. Vidare har alla varit överens om medelstillskott till regeringens utredningsarbete samt om 275 milj.kr. extra till lönebidrag för arbetshandikappade och 200 milj.kr. extra till lokaliseringsbidrag. När vi kommer in på arbetsmarknadspolitikens inriktning och medelsbehov finns emellertid skilda synsätt. En skillnad är att den nuvarande utskottsmajoriteten betonar att jobben på sikt endast kan tryggas med hjälp av en politik som återupprättar Sverige som en tillväxt och företagarnation. En sådan politik har också inletts av regeringen. Vidare menar vi att det viktiga nu är att se till förutsättningarna som de är i verkligheten. Vi anser att den politik som regeringen har föreslagit är en politik som är förankrad i verkligheten men också utgår från den lågkonjunktur som faktiskt råder såväl i omvärlden som i vårt eget land. Därför måste vi faktiskt räkna med en tuff period framför oss. I det nuvarande läget anser vi att det föreslagna tillskottet på 3 285 milj.kr. till arbetsmarknadspolitiska åtgärder är en riktig och rimlig bedömning. Skulle läget förändra sig drastiskt måste man kunna gå in på nytt. Vi får inte glömma bort att dessa medel läggs ovanpå de drygt 14 miljarder som riksdagen redan tidigare anslagit till arbetsmarknadspolitiska åtgärder för innevarande budgetår. Sammanlagt blir det alltså uppemot 18 miljarder kronor på detta anslag. Det kan jämföras med de 9,5 miljarder som anslogs föregående budgetår eller de 11,3 miljarder som förbrukades då. Det är alltså, herr talman, fråga om en mycket stor ökning, vilket naturligtvis i längden påverkar effektiviteten i användningen av medlen. Intressant är att konstatera att AMS-chefen Göte Bernhardsson själv har sagt att den gränsen börjar närma sig då effektivitetet och kostnader blir svåra att hävda på en realistisk nivå. Jag vill minnas att den föregående regeringen också resonerade på detta sätt i den förra budgetpropositionen. Man hade så att säga is i magen och avvaktade utvecklingen samt menade att det kunde bli anledning att ompröva omfattningen av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna vid senare tillfälle om så skulle behövas. Bl.a. skulle sysselsättningsskapande åtgärder såsom beredskapsarbeten användas restriktivt, sade den dåvarande arbetsmarknadsministern. Är det inte så, Mona Sahlin, att man i regeringsställning har bättre möjligheter att bedöma hela den komplicerade verkligheten och avpassa åtgärderna därefter? Därför förordar vi, liksom Mona Sahlin gjorde för ett år sedan, en politik som utgår från verkligheten och som anpassas till ändrade förhållanden. Utskottet har utgått ifrån att regeringen utnyttjar sin finansfullmakt, som uppgår till 2,5 miljarder kronor och vid behov snabbt kan gå in med insatser utöver de planerade åtgärderna. Nu ställer Mona Sahlin frågan om det här räcker. Egentligen skulle vi kunna säga nej. Inte ens det socialdemokratiska tillskottet lär räcka till på längre sikt. Dessutom har man gjort det originella att trots att man talar för ett anslag som skulle ligga i nivå med vad myndigheten har äskat följer man inte det utan hittar på en annan nivå. Jag vill inte betvivla att den också är ganska rimlig, men exaktheten är svår att bedöma. Jag hävdar därför fortfarande att i det korta perspektivet har regeringen gjort en rimlig avvägning. Jag skulle gärna vilja ge en eloge till den motivskrivning som socialdemokraterna har i sin reservation när det gäller inriktningen. Man talar om att inriktningen i första hand bör vara att ungdomar skall få arbete på den privata arbetsmarknaden. Det är något helt annat än vad socialdemokraterna pläderade för tidigare. För några år sedan medverkade de till att vi närmast fick en inlåsningseffekt på de offentliga arbetsplatserna. Man säger att det här främst bör ske på små och medelstora företag. Det är ljuv musik för oss som har talat för det här i många år. Skillnaden är bara att när man pläderar för arbetstillfällen i de små företagen har man inte varit beredd att skapa förutsättningar för att småföretagen skall få det livsrum som är nödvändigt för att de skall kunna leva och växa vidare. Man avslutar med att utbildning bör komma i fråga i andra hand och anställning i offentlig sektor i sista hand. Ja, tala om nydaning och omprövning. Jag upplever att detta är ett led i den omprövning som man på socialdemokratiskt håll ändå håller på med. När omprövningen går i den riktning som vi tidigare har förordat från folkpartiet och andra partier känns det fint att det nu sätts på pränt. Jag vill därför ge en eloge till socialdemokraterna för detta. Vi i utskottet är, liksom reservanterna, mycket uppmärksamma på ungdomsarbetslösheten. Vi är överens om bidraget till handledare för ungdomar. Det är helt klart att ungdomarna måste få en chans i arbetslivet. Det skall vi jobba vidare med. Karl Erik Persson efterlyste att man skall ha möjlighet att komma till ett arbete. I det sammanhanget handlar det om att skapa förutsättningar i vårt näringsliv så att nya arbetstillfällen uppstår. I det korta perspektivet behöver vi naturligtvis den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Men långsiktigt kan bara en positiv näringspolitik och en sund samhällsekonomi klara att skapa arbetsplatser som är värda namnet och som främjar tillväxt och utveckling. När det för övrigt gäller anslagskonstruktionen har vi ''storanslaget'' som AMS kan disponera fritt för olika åtgärder som är bäst i det enskilda fallet. Jag vill därför varna litet för de tankar som finns i reservationerna om att så starkt rikta in anslaget på vissa punkter. Jag tror inte att man både kan ge en så stor frihet och sedan styra det med en så stark skrivning som reservanterna har tänkt sig. I betänkandet trycker vi vidare på behovet av en uppföljning av de olika åtgärderna. AMS redovisningssystem är ännu inte anpassat till det nya ''storanslaget'' eller till behovet av information om utbildningsvikariaten. Vi måste självfallet råda bot mot detta. Jag vill uppmärksamma kammaren på att ett enigt utskott på s. 11 i betänkandet har pekat på detta. Det är viktigt att vi får en redovisning till riksdagen av hur uppföljningen går till. Jag tror att det vore en möjlighet för oss att kunna se på längre sikt. Det kan både regeringen och riksdagen behöva. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande AU4 i dess helhet.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

Jag blir något konfunderad när Elver Jonsson ger en sådan eloge till våra förslag och säger att det är ljuv musik och sedan yrkar avslag på allt. Om det är så ljuv musik, måste Elver Jonsson vara litet tondöv. Annars kanske han skulle yrka bifall till några delar av det vackra budskapet. Visst skall man ibland och ganska ofta både som regeringsparti och som oppositionsparti ha is i magen. Men när det börjar bli för kallt och när också verkligheten visar att man har haft is i magen länge nog och att det faktiskt behövs påfyllning av arbetsmarknadspolitikens resurser, tycker jag att det vore konstigt om riksdagen i dag skulle avslå våra förslag och regeringen på torsdag skulle anslå pengar. För mig är det ingen logik. Men det kanske är för mycket begärt att regeringspolitiken i dag skall vara logisk. Jag tycker fortfarande att riksdagen i dag åtminstone bör bifalla reservation 2.

Fru talman! Den 21 december 1983 beslutade en majoritet av socialdemokrater och kommunister att införa löntagarfonder. Det skedde efter en hård och uppslitande inrikespolitisk strid. Det avspeglade sig inte minst i den riksdagsdebatt som föregick beslutet. Debatten sträckte sig över två dagar med 108 anmälda talare, dvs. nära nog en tredjedel av kammarens ledamöter.

I en partimotion framhöll centern att partiet säger kategoriskt nej till löntagarfonder och kommer ''om förslaget genomförs att arbeta för ändrade majoritetsförhållanden - - så att löntagarfondssystemet omedelbart kan avvecklas''. Löntagarfonderna infördes dock. Men i dag, nästan precis åtta år efter beslutet om införandet, står riksdagen i begrepp att fatta beslut om att avveckla löntagarfonderna. Det är ett mycket viktigt beslut. Det är en milstolpe och ett besked om att fondsocialismens och kollektivismens dagar är över i Sverige. Meidnerfonderna, som i bl.a. LO-tidningen entusiastiskt kommenterades med rubriken: ''Med fonderna tar vi över successivt'' -- blev, trots allt, en betydligt beskedligare variant -- men även den en konfiskatorisk och samhällsekonomiskt skadlig företeelse. Ingen förefaller i dag riktigt nöjd med löntagarfonderna -- inte ens upphovsmännen och de partier som stod bakom införandet. Och undra på det. Det verkliga syftet med att införa löntagarfonderna var att överföra makt och ägande över stora delar av näringslivet till statliga fonder som fackföreningarna skulle ha ett avgörande inflytande över. Fonderna motiverades med att de skulle underlätta den solidariska lönepolitiken, dämpa löneökningstakten, bidra till en jämnare förmögenhetsfördelning, öka utbudet av riskkapital, öka sparandet i ekonomin och stärka pensionssystemet. Fru talman! Det finns inget stöd för att löntagarfonderna dämpat löneökningarna och förbättrat företagens konkurrenskraft. Ökade skatter leder inte till lägre lönekrav, och medlemmarna i de fackliga organisationerna sänker inte sina löneanspråk i utbyte mot aktieinnehav som inte står under deras personliga kontroll. Benägenheten att hålla tillbaka lönekraven är däremot betydligt större i samband med s.k. personliga andel-i-vinst-system då aktieinnehavet knyts till den enskilda individen. Detta är ett system som centern och många andra partier är förespråkare av. Det är också tveksamt om löntagarfonderna haft någon som helst positiv fördelningspolitisk effekt. Företagens tillgång på riskkapital har heller inte förbättrats i och med löntagarfonderna. 90 % av fondkapitalet har tagits ur företagen. Av fondmedlen har också 90 % använts för att köpa ut gamla ägare. Endast 10 % av medlen har använts för köp av nyemitterade aktier eller för att på annat sätta öka riskkapitaltillgången. Osäkerheten om villkoren för företagande i Sverige har samtidigt ökat. Det i sin tur har hämmat riskkapitaltillgången. Summa summarum har fonderna försämrat tillgången på riskkapital i näringslivet. Fonderna skulle slutligen ha stärkt pensionssystemet. Men även detta är en felsyn. Fondernas tillskott till pensionssystemet har under de gångna åren varit försvinnande litet. årsskiftet. Finansutskottet har instämt i regeringens förslag. Jag är som ordförande i finansutskottet mycket tillfreds med att vi har en majoritet i utskottet för en fondavveckling. Avvecklingen skall tillgå så att den blir definitiv och processen irreversibel. I ett första steg avskaffas löntagarfondsstyrelserna. Detta sker redan från den 1 januari 1992. Förvaltningen av tillgångar och skulder i löntagarfondsstyrelserna övertas då av en avvecklingsstyrelse. Det blir sedan avvecklingsstyrelsens uppgift att förbereda en total utskiftning av de förvaltade medlen. Detta sker i ett andra steg. Förslag om det framläggs av regeringen före 1992 års utgång, men målet är att tillgångarna slutgiltigt skall vara utskiftade senast den 1 juli I socialdemokraternas motion sägs att fonderna är en del i allmänna pensionsfonden och att fondernas tillgångar inte bör användas för andra ändamål än för pensioner. Motionärerna föreslår ett förtydligande om detta i AP-fondens reglemente. Liknande tankegångar finns också i vänsterpartiets motion. Socialdemokraternas principiella inställning innebär en felsyn. Löntagarfondernas medel tillhör i dag i formell mening pensionssystemet -- ja. Däremot härstammar fondmedlen ur en tvångsvis uttagning av vinstskatt och arbetsgivaravgifter. Principiellt borde därför pengarna betalas tillbaka till företagen. Men det är av praktiska skäl inte möjligt. Formerna för utskiftningen kommer därför att avgöras senare. Det finns anledning att noggrant fundera över på vilket sätt det skall ske. Den promemoria som presenterades av finansdepartementet häromdagen, som jag tror Roland Sundgren kommenterade, ser jag inte som ett definitivt beslut. Den karaktären av tvångssparande bör bli föremål för ytterligare överväganden. Det framtida reglementet för AP-fonden bör, enligt utskottets mening, bli föremål för en samlad bedömning då förslag om fondmedlens utskiftning är aktuell. Mot denna bakgrund avstyrker utskottet motionerna från socialdemokraterna och vänsterpartiet. Fru talman! Riksdagen beslutar i dag om en stund att avskaffa löntagarfonderna. Det är utomordentligt tillfredsställande. Låt oss hoppas att vi för framtiden slipper denna typ av socialistiskt och kollektivistiskt experiment som inslag som skall prägla vår samhällsekonomi. Löntagarfonderna hör inte till framtiden utan till gårdagen. Centern, och många andra, vill se en marknadsekonomi med miljömässiga och sociala hänsynstaganden, präglad av decentralisering, blomstrande företag -- inte minst småföretag -- och ett starkt enskilt sparande. Den socialdemokratiskt inspirerade lösningen har i allt väsentligt varit den rakt motsatta. Vi bör arbeta för att motverka såväl statlig som privat maktkoncentration. Därför är statlig maktkoncentration via kollektiva löntagarfonder inte bättre än den privata maktkoncentrationen. Socialdemokraternas doktrin om den svenska modellen har byggt på teorin om balanserade maktkoncentrationer -- ett tänkande som är helt främmande för mig och många med mig. Statens grundläggande näringspolitiska uppgift är att skapa goda förutsättningar för företagandet inkl. ett väl fungerande och stabilt regelverk. Statligt ägande av stora delar av näringslivet försämrar effektiviteten i ekonomin. Staten skall inte både ställa upp reglerna och vara aktör på marknaden. Det är att sitta på en stol för mycket. Den nya regeringen har insett framtidens möjligheter. Fondsocialistiska inslag avvecklas, det personliga sparandet främjas, personliga andel-ivinstsystem främjas likaså och småföretagsverksamheten stimuleras. Det är, fru talman, rätt väg att gå för framtiden. Fru talman! Fondernas tillkomst inramades med poetiska inslag. Lika naturligt är det då att inför dagens beslut skicka med en vers: Här fälls inte mången tår, vars karriär vi säkert stör. Det sker utan större kamp och strid, innan vi far hem för julefrid. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i finansutskottets betänkande och avslag på reservationerna och meningsyttringen från vänsterpartiet.
Fru talman! Centern var emot införandet av löntagarfonder. Centern var också emot införandet av ATP och den fondbildning som då följde. Så här i efterhand måste man väl ändå kunna konstatera vad det betytt för utvecklingen av det svenska samhället med hela den enorma utbyggnaden av infrastrukturen, bostadsbyggandet, svenskt näringsliv under 60-talet och det uppbyggda offentliga eller kollektiva sparandet som AP fonderna innebar. Nu föreslår vi att löntagarfonderna skall in i det systemet. Jag tror att det också skulle betyda väldigt mycket för svensk ekonomi om vi utvecklade AP-fonderna på det sättet. Jag kan inte förstå varför centern är motståndare till det. Det är ju också ett sätt att trygga pensionerna ordentligt. Jag vill fråga Per Ola Eriksson om inte han också anser att det är mycket viktigt att trygga pensionerna. Sedan kan man alltid föra en diskussion om vilka pengar det gäller. Pengarna har tagits ur produktionen. Därmed är det pensionärernas pengar som vi skall förvalta på bästa sätt. Nu nämnde Per-Ola Eriksson att detta inte haft några positiva fördelningseffekter. På slutet åberopade han också Kjell-Olof Feldt med ett poetiskt inslag.

Sedan hade jag tänkt att ställa ytterligare en fråga, men nu svarade Per-Ola Eriksson på den. Han ansåg för sin del av det premiesparande som är föreslaget inte är något definitivt. Det kändes tryggt att höra. Då vill jag fråga honom, som vill att det skall finnas en mångfald inom näringslivet: Varför bara stimulera aktiesparandet? Det finns ju också en kooperativ sektor.
Fru talman! Roland Sundgren och jag kan säkert vara överens om mycket och diskutera kooperationsfrågor och de kooperativa företagens roll i samhället. Men när det gäller sparandet och ägandet i näringslivet tror jag att det går en klar skiljelinje mellan mig och Roland Sundgren. Roland Sundgren och socialdemokraterna väljer den statliga vägen, den kollektivistiska vägen, men jag väljer att prioritera och favorisera det enskilda sparandet. Ett ekonomiskt system och en finansiell marknad som byggs upp med kollektivistiska instrument blir ett sårbart samhälle och en sårbar marknad. Det svenska samhället skulle nog ha stått betydligt starkare under år av problem om vi hade haft ett större inslag av enskilt sparande och ett stort hushållssparande i samhället i stället för fondsparande och det institutionella sparandet. När det gäller pensionssystemet har regeringen nu tillsatt en parlamentarisk arbetsgrupp, som också har börjat arbeta, för att forma ett pensionssystem i framtiden. Jag skall inte föregripa den diskussionen och det arbete som görs där. Jag tror ändå att den väg som socialdemokraterna valde i slutet på 50 talet med ATP-systemet hade stora brister. Det har också socialdemokraterna insett. Det är inte den rättvisa väg som man måste ha i ett pensionssystem. Det bör i stället ligga en ordentlig grundpension i botten. Den kan man därefter bygga vidare på efter eget intresse och egna prioriteringar. På den punkten har vi anledning att återkomma senare under nästa år när den parlamentariska arbetsgruppens förslag är färdigt.
Fru talman! Jag tror att man på det här sättet kan skilja ut olika former av sparande, t.ex. privatsparande, enskilt sparande eller offentligt sparande. Jag tror att ett offentligt sparande långsiktigt är tryggare för samhället. En demokratisk styrning av det sparandet ger möjligheter och förutsättningar för bl.a. infrastrukturinvesteringar, investeringar i högre utbildning och forskning osv. på ett mycket långsiktigare och tryggare sätt. Jag har vidare alltid haft svårt att förstå varför anhängare av en fri marknad inte kan acceptera att det finns så många aktörer att den ekonomiska makten blir väl spridd. De fem AP-fonderna skall ju på inget sätt störa marknadsekonomin. En löntagarfond får äga på sin höjd 5 % av röstvärdet i ett börsbolag. Sammanlagt kan det bli högst 25 %. Det är viktigt att det i en marknadsekonomi finns en mångfald, av löntagarfondsägda pengar, av privat sparande, av pensionssparande i olika försäkringsbolag, inom kooperativ sektor och även inom statlig sektor. Jag tror att den mångfalden är betydligt mer utvecklande för marknadsekonomin.
Fru talman! AP-fonderna ingår ju i den föreställningsvärld som Roland Sundgren står för, och de skall där vara ett instrument för balansering av olika maktkoncentrationer. Införandet av löntagarfonderna och penningsatsningarna för att favorisera AP-fonderna har varit ett sätt för socialdemokraterna att balansera den privata maktkoncentrationen, men jag tror inte på ett samhälle där man möter en maktkoncentration med en annan. Vi måste under 90-talet finna andra former, och det måste ske genom uppbyggnad av ett enskilt sparande och genom främjande av det enskilda ägandet och av de mindre och medelstora företagen. De framtida pensionerna och pensionärernas standard på sikt kan vidare tryggas bara genom att vi får en högre tillväxt i ekonomin. Genom att vi får ett effektivare näringsliv och en bättre produktion får vi också resurser för att klara våra åtaganden gentemot pensionärerna och för att satsa på infrastrukturinvesteringar i vägar, utbildning, forskning osv.
Fru talman! Jag vill först rätta Per-Ola Eriksson -- historiebeskrivningen skall väl ändå vara korrekt.

Det är intressant att notera att det för Per-Ola Eriksson när han diskuterar hur fonderna har verkat tydligen är viktigt att lönekraven skall hållas tillbaka. Det skulle i förlängningen vara intressant att diskutera hur det skulle bli på arbetsmarknaden, om man ständigt hade system som håller tillbaka lönekraven. Hur skulle det bli med tillväxten och med entusiasmen i arbetslivet, om man ständigt tillämpade sådana system? Vad gäller frågan vilka dessa pengar tillhör känner väl alla som har någon erfarenhet av 80-talets förhandlingar till att löntagarfondsinbetalningarna i varje förhandling har räknats av mot intäkterna från produktionen. Att vi ändå har haft en jättestor löneglidning är en helt annan fråga. Den kanske mest intressanta frågan för en centerpartist -- Per-Ola Eriksson var ju inte bara talesman för utskottet utan berättade även att centerpartiet har en linje och ett förflutet i detta sammanhang -- är följande: Hur vill centerpartiet gynna de anställdas inflytande i företagen framöver? Hur skall man göra, Per-Ola Eriksson, för att bryta den privata maktkoncentrationen? Kanske får vi nu en liten inblick i hur regeringen skall bryta den oerhört anonyma marknad som styr vår penningpolitik och våra investeringar framöver. Per-Ola Eriksson säger enligt sitt partis program att man skall demontera varje form av statlig maktkoncentration och samtidigt också attackera den privata maktkoncentrationen. Denna har ju aldrig varit så stor som nu. Hur skall Per-Ola Eriksson i sitt internationella tänkande, nu också med en positiv syn på EG, kunna bryta dess enorma maktkoncentration, som kommer att bestämma över svenskt näringsliv framöver? Det vore intressant att få svar på den frågan i detta skede, när löntagarfonderna skall avvecklas och vi skall ta ställning till vad vi skall göra med deras resurser.
Fru talman! Mycket kort: Jag tror inte att Lars-Ove Hagberg lyssnade riktigt på min inledning. Jag sade faktiskt att det lades ned 21 röster i voteringen om införandet av löntagarfonderna, och jag vet att det var vänsterpartiet kommunisterna som stod för dessa röster. Vänsterpartiet kommunisterna hade ett annat alternativ, men det alternativet var inte bättre än det förslag som vi röstade om, utan det var etter värre. Så över till avräkningsfrågan. Jag tror inte att någon facklig förhandlare i samband med de senaste årens löneförhandlingar har sagt att avräkningar skulle göras på grund av löntagarfondssystemet. Ingen enskild löntagare har nämligen känt sig vara delaktig i de aktier som har funnits i fonderna. Ett system som möjliggör detta måste utformas på ett annat sätt. Hur skall man bryta den privata maktkoncentrationen, frågade Lars-Ove Hagberg. Jag har delvis svarat också på den frågan: genom att främja ett enskilt ägande, genom satsning på mindre och medelstora företag och genom en helt annan näringslivsstruktur. Det var vidare intressant, fru talman, att höra Lars Ove Hagberg säga att den privata maktkoncentrationen aldrig har varit större än nu. Det har i så fall inträffat efter nio år av socialdemokratiskt maktinnehav, under de senaste åren med stöd av vänsterpartiet kommunisterna.
Fru talman! Med anledning av det som sist sades vill jag framhålla att det kan diskuteras varifrån stödet har kommit. Det som framför allt har kännetecknat 1980-talets politik är väl att stödet till socialdemokratin har kommit från annat håll. Den har i avgörande frågor helst sökt sitt stöd hos folkpartiet och centern. Jag menar alltså att maktkoncentrationen aldrig har varit större än nu. Dessutom är vi helt beroende av den marknad som bestäms av de stora aktörerna. Per-Ola Eriksson tog upp det som skedde 1983. Han sade tidigare att det var vi som stod bakom detta, och det var bara det som jag ville rätta till. Dessutom var inte vårt förslag värre, utan det hade större förankring bland de lokala makthavarna, i form av de lokala fackliga organisationerna, de anställda och företagen, vilket också var Meidners ursprungstanke. Vad gäller avräkningen är det ju inte så att ekonomerna just i dag har dykt upp på arenan med sin styrka. Minst under hela den senaste 20 årsperioden har ekonomerna tagit fram ett avräkningsutrymme. Det utrymmet har, Per-Ola Eriksson, figurerat i varje avtalsförhandling. Även om jag inte instämt i bedömningen av utrymmets storlek, har detta ändå figurerat i det sammanhanget, och man har under årens lopp förhandlat inom ramen för detta s.k. utrymme. Därmed har detta system också varit med i avtalsförhandlingarna. Jag frågade Per-Ola Eriksson: Hur skall man avveckla den privata maktkoncentrationen? Svaret blev att man skall satsa på de små och medelstora företagen. Tror Per-Ola Eriksson verkligen själv på att vi i Sverige skulle satsa på de små och medelstora företagen och låta de stora jättarna vara? Min fråga är egentligen: Vad gör man från regeringens sida åt de stora maktmonopolen? Är det inte här bara fråga om ett fagert tal för att dölja det som det egentligen handlar om, nämligen att man skall underordna sig en marknad med dessa starka aktörer?

Fru talman! Lars Tobisson säger att en av de stora striderna under 90-talet kommer att vara en strid mellan enskilt och offentligt sparande. Jag förstår inte varför det inte kan vara både--och. Det finns ju behov av ett ordentligt pensionssparande, och jag tycker att det mycket väl kan ske i den form enligt vilken det socialdemokratiska förslaget har utformats. Jag hoppas att Lars Tobisson är överens med mig om att det är viktigt att vi tryggar pensionerna. Pensionssparande är kanske det mest värdefulla sparandet, och för den enskilde är det väl mest motiverande att spara till pensionen. Det skulle vara intressant att höra vad Lars Tobisson har för åsikt om exempelvis Daniel Tarschys artikel. I den här situationen, när vi lever i ett efterindustriellt samhälle, kan vi inte på samma sätt som vid konstruktionen av ATP-systemet på 50 och 60-talen räkna med väldigt kraftiga BNP ökningar. Dessa ökningar blir naturligtvis osäkrare i ett tjänstesamhälle. Jag kan mycket väl tänka mig en kombination med någon form av ett premiereservsystem. Det är väl sådana tankegångar som bl.a. Daniel Tarschys är inne på, och det skulle som sagt vara intressant att höra vilken syn moderaterna har på den frågan. Jag måste säga att jag faktiskt finner jämförelsen mellan öststaterna och svensk socialdemokrati oförskämd. Det centrala i svensk socialdemokrati -- och där har alltid den avgörande striden stått mellan socialdemokraterna och kommunisterna -- är ju vakthållandet om demokratin. Under demokratin kan det också finnas en blandekonomi med mycket starka inslag av marknadshushållning. Vi menar att det på en fri marknad skall finnas många aktörer för att den ekonomiska makten skall vara spridd. Jag tror att i den mån man menar att socialism är förstatligande, så finns det inget i socialdemokratins historia som visar att vi socialdemokrater skulle ha förstatligat mest i det här landet. Vi kan peka på att de stora förstatligandena har faktiskt skett när landet har haft borgerliga regeringar, inte minst nu senast 1976 och 1982 då det gällde SSAB, alltså stålindustrin.

Fru talman! Vi slogs för ett fördelningssystem. Det var ju motiverat av att man då snabbare kom upp i ordentliga pensioner för pensionstagarna -- i annat fall hade dröjt väldigt länge. Den fonduppbyggnad som därmed skedde har också varit till stor fördel för Sverige. Det system som socialdemokraterna föreslår innebär en effektivare avkastning när det gäller AP-fonderna. Detta betyder exempelvis att uttaget bara på avkastningen kan bli ca 2 000 kr. mindre per anställd och år. Det kan också uttryckas så, att pensionerna kan bli 6 000--7 000 kr. högre. Det är ganska egendomligt att man säger nej till ett system som på det sättet effektivare skulle ge en avkastning av pensionssparandet. Fördelningen mellan kollektivt och enskilt sparande kan alltid diskuteras. Men det är ingen tvekan om att det kollektiva sparandet är stabilare och långsiktigare. Det enskilda sparandet blir mer spekulativt och osäkert. Det finns en amerikansk ekonom som har uttalat sig om de stora fördelar som det ändå innebär med ett kraftigt offentligt sparande. Paul Krugman är en av de ekonomer som man mer och mer lyssnar till. Han har uppmärksammats även för att han säger att man inte kan klara produktionsökningar genom skattesänkningar och privatiseringar. Det är också något som jag tror att den borgerliga regeringen bör lyssna ordentligt på.

Fru talman! Det beslut som riksdagen står i begrepp att fatta är ett historiskt beslut. Avskaffandet av löntagarfonderna innebär slutet för en minst 20 år gammal tanke, framförd i en motion från Metallindustriarbetareförbundet till 1971 års LO-kongress och upprepad i nya former så sent som vid den senaste LO-kongressen. Då, på 1970-talet, men även senare, presenterades fonderna av förespråkarna oftast som en fråga om teknikaliteter, som ett instrument för att komma till rätta med olika problem i samhällsekonomin. Under en period påstods löntagarfonderna vara bra mot s.k. övervinster i näringslivet, och några år senare var fonderna receptet för att komma till rätta med ''undervinsterna'' i näringslivet. Därefter skulle fonderna rädda den ''solidariska lönepolitiken'', utjämna förmögenhetsfördelningen och införa ''ekonomisk demokrati'' på lokal nivå. Det under senare år mest använda argumentet har dock varit ''pensionerna'' och ATP-systemets reformbehov. Fonderna, som under 1970-talet sades skola ligga i det arbetande folkets händer, flyttades i 1980-talets socialdemokratiska retorik över i hela folkets händer, för att på 1990-talet flyttas till helt nya händer, nämligen det pensionerade folkets händer. Att samma instrument -- löntagarfonderna -- enligt sina upphovsmän varit lämpligt för att lösa helt olika samhällsproblem och vid olika tillfällen påståtts kunna ägas av olika grupper demonstrerar att det centrala intresset för fondanhängarna inte varit att lösa de angivna problemen utan att få tillgång till ett nytt instrument -- fonder -- för att överföra makt och inflytande över svenskt näringsliv till fackföreningsrörelsens funktionärer. ''Successivt'' skulle man ''ta över'', för att citera LO I valrörelsen 1991 diskuterade vi de senaste uppslagen, som alltjämt syftar till kollektivisering av företag och placering av dem under facklig kontroll. Som så många gånger förr kläds tankarna i tekniska resonemang om placeringsregler m.m. Efter 20 års utredande och stridande är dock -- förhoppningsvis -- dessa återkommande strävanden att kollektivisera ägandet av produktionsmedlen i Sverige förvisat till historiens skräphög. Dock -- så länge som fackföreningsrörelsen, genom socialdemokratin, driver frågan måste ett antal villkor uppfyllas i samband med avvecklingen, och de anges också i propositionen: 1. En återkollektivisering av aktierna i dagens löntagarfonder skall vara omöjlig. Därför måste avvecklingen vara oåterkallelig till sin natur. Det skall vara omöjligt för en eventuell framtida sregering att återföra aktierna till ett nytt löntagarfondssystem eller ett system som med statens hjälp överför makt och inflytande över kapitalförvaltning och investeringsbeslut till fackliga funktionärer. 2. Den definitiva avvecklingen måste av samma skäl ske snabbt och vara avslutad senast våren 1994. 3. För att säkerställa dels konsumentintresset, dels samhällets intresse av effektiv kapitalanvändning, bör det lokala fackets rösträtt försvinna, såsom anges i propositionen. Från konsumenternas synpunkt bör nämligen producentintressen vara politiskt och fackligt svaga, och facket -- precis som en näringslivsorganisation -- är i detta sammanhang bevakare av producentintresset, icke av något medborgar eller samhällsintresse. Ett starkt lokalt fackligt inflytande tar sig -- naturligt nog -- lätt uttryck i värnande av sysselsättningen i specifika företag snarare än av långsiktig sysselsättning och lönsamhet på orten eller nationellt. Ett starkt fackligt inflytande i fråga om kapitalförvaltning -- observera alltså, som kapitalförvaltare! -- kommer lätt i motsättning till ansträngningarna att genom en effektiv kapitalanvändning nå en högre svensk tillväxttakt och därmed också till tanken på säkrade pensioner. Anledningen är naturligtvis att Sverige måste få fler och mer lönsamma företag för att landets ekonomi skall kunna uppfylla den i särklass viktigaste förutsättningen för goda pensioner, nämligen att under kommande år få upp den erbarmligt dåliga ekonomiska tillväxttakten. I dag är pensionsavgifterna ca 19 % av lönesumman. Om vi gör tankeexperimentet att 1990--91 års tillväxttakt ökade till 0-tillväxt och ekonomin sedan stannade i denna stagnation i 25 år -- vilket i och för sig är högst osannolikt med Anne Wibble som finansminister -- skulle den uttagna avgiften år 2015 vara mer än dubbelt så hög som i dag, ca 43 %. En så hög uttagssiffra är ekonomiskt destruktiv och politiskt orimlig. Alltså: Om vi i Sverige inte får upp tillväxten till 2--3 % per år blir, med dagens pensionssystem, nuvarande pensionsåtaganden omöjliga eller mycket svåra att uppfylla. Ett viktigt sätt att få upp tillväxttakten genom att reformera pensionssystemet är att skapa ett starkare samband mellan avgifter och förmåner, dvs. ett system som har en mer försäkringsmässig -- aktuarisk -- konstruktion än dagens ATP-system. Det kan gälla att förlänga intjänandetiden i grundpensionen och att i ATP-systemet ta bort eller starkt minska inslagen av beskattning och skattekilar och i stället införa avgifter som motsvarar aktuariskt uträknade pensionsförsäkringspremier. Vilken roll kan dagens löntagarfonder spela i sammanhanget? Rent ekonomiskt knappast någon alls. Den skuld i form av ackumulerade pensionsåtaganden som ATP-systemet bågnar under har uppskattats till mellan 3 000 och 4 000 miljarder kronor. Det är alltså de krav som vi alla i aktiv ålder har på systemet att leverera till oss när pensionstiden är inne. Även om löntagarfondernas samlade tillgångar på 22 miljarder kronor är en betydande summa för ett hushåll, och t.o.m. för en finansminister, är den dock i detta sammanhang närmast småpotatis. Vad jag nu säger är närmast en personlig ståndpunkt, som jag har stöd för av flera i riksdagsgruppen. Om det skulle visa sig möjligt att över blockgränsen nå enighet om ett införande av ett aktuariskt utformat pensionssystem, i kombination med en hyfsad grundpension lika för alla, ja, i så fall är det värt att pröva tanken på att låta fondmedlen bli en grundplåt i ett nytt försäkringsmässigt uppbyggt pensionssystem. Men då krävs snabbhet. Det gäller att före valet 1994 utrusta varje pensionsberättigad medborgare med ett individuellt pensionskonto i ett privat försäkringsbolag eller i riksförsäkringsverket, för att på kontot för att på ett oåterkalleligt sätt placera och bygga upp enskilda människors privata pensionskapital. Fru talman! Jag instämmer avslutningsvis i Per-Ola

Fru talman! Jag som ung och ny riksdagsledamot får nu vara med om ett historiskt ögonblick i Sveriges riksdag och i vår omvärld. Sovjetunionen upphör som stat, fick vi veta på nyheterna i morse, samma dag som vi här i riksdagen skall besluta om en avveckling av de kollektiva löntagarfonderna. Det är två händelser som på ett sätt faktiskt har med varandra att göra. Det är inte så att löntagarfonderna har inneburit öststatssocialism i Sverige. Vi skall inte använda den typen av överord. Men de svenska löntagarfonderna och den sovjetiska centralplanerade ekonomin, som nu kraschlandat, bygger faktiskt på samma grundfilosofi. Det är tron på att staten vet bäst, att politiker kan dirigera fram välstånd och misstron mot den enskilda människans förmåga och vilja att ta ansvar för sig själv och sin omgivning. Skillnaden mellan kristdemokrati och socialism är på den här punkten mycket tydlig. Kristdemokratin vill inte ta ifrån människan hennes ansvar, utan stat och kommun skall stödja och uppmuntra henne till ett personligt och gemensamt ansvarstagande. Debatten om vem som skall sköta sparandet i ekonomin är ett bra exempel på detta. Frågan är om det är staten som i första hand skall göra det eller om det är enskilda hushåll. Här går alltså en viktig skiljelinje. Löntagarfondsdebatten har varit ett politiskt stridsämne under lång tid. Det beror på den ideologiska laddning som frågan har. Ett fondsystem som tar pengar från företag som går bra för att under statlig och facklig kontroll köpa upp företag, innebar att ett allvarligt socialiseringsinstrument skapades. Nu blev konstruktionen och den praktiska tillämpningen av fondsystemet inte så allvarlig som en del fondkritiker från början befarade. Men det berodde inte på att den kritik som vi från olika håll riktade mot löntagarfonderna var felaktig. Jag tror snarare att det var tack vare kritiken som fondepoken i Sverige blev en period som vårt land kom undan med blotta förskräckelsen. Hade socialdemokraterna och LO fått härja fritt i denna fråga, då tror jag faktiskt att skadorna på den svenska ekonomin hade blivit betydligt större än vad som nu blev fallet. Jag tror att vi ofta glömmer bort den dimensionen i debatten. Kritiken mot förslaget här har betytt en hel del. Då löntagarfonderna infördes angavs sex olika motiv till dem. De skulle vara till för att underlätta den solidariska lönepolitiken, dämpa löneökningstakten, bidra till en jämnare förmögenhetsfördelning, öka utbudet av riskkapital, öka sparandet i ekonomin och stärka pensionssystemet. Bara det faktum att det angavs så många olika skäl för löntagarfondernas införande skapade misstänksamhet. Det finns nämligen inga system i världen och för övrigt inga enskilda personer heller som klarar av flera olika uppgifter samtidigt. I bästa fall blir resultatet halvdant. Fru talman! Ser vi tillbaka på dessa åtta år med löntagarfonder kan vi konstatera att de inte klarade någon av sina uppgifter -- inte ens halvhjärtat. Per Ola Eriksson och andra talare har utvecklat detta, varför jag inte skall fördjupa mig i ämnet. Jag tror att just insikten om misslyckandet med löntagarfonderna är orsaken till att socialdemokraterna så radikalt har kovänt i frågan. Var finns deras stolta försvar för löntagarfonderna? Var finns pläderandet för de sex motiven för att bibehålla och utveckla fondpolitiken? Det vore rimligt av socialdemokraterna att plädera för dem om man trodde på dem. I stället är det knäpptyst. Inte ett ord sägs om de gamla motiven i socialdemokraternas motion. Vad vi får höra är långa utläggningar om att fondsystemet är en del av pensionssystemet och att pengarna skall användas för att stärka ATP-systemet. Ett konstlat biargument 1984 har blivit ett huvudargument 1991. Pensionernas framtid avgörs inte av de ca 20 miljarder i engångsbelopp som eventuellt skall sättas in i ATP-systemet enligt socialdemokraterna, utan den avgörs av att samhällsekonomin fungerar och att det totala sparandet ökar. Min fråga till socialdemokraterna är därför: Skäms ni för vad ni sade 1983 och 1984 samt dessförinnan? Varför håller ni i er motion inte fast vid de ursprungliga motiven till införandet av löntagarfonder? Eller kan ni kanske här i kammaren erkänna att löntagarfonderna var ett misslyckande? Vad vi nu skall satsa på, enligt kds och den nya regeringens mening, är att stimulera hushållens sparande. Vi skall stimulera vinstdelning på företagsnivå och ge näringslivet fasta och förutsägbara spelregler. Då främjar vi utvecklingskraften i landet, och då får vi också upp sparandet. Vi ökar tryggheten för de gamla och infriar löftena om höjda pensioner till dem. Vi får också en sund och dynamisk marknadsekonomi. I dag tar vi i denna kammare ett viktigt steg på den nya kurs som Sverige slagit in på. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till hemställan i finansutskottets betänkande 9.
Fru talman! Stefan Attefall frågar om vi socialdemokrater skäms för de motiv som vi angav 1984 för löntagarfondernas införande. Jag tycker att Stefan Attefall borde skämmas litet grand för sitt anförande här. Det var verkligen fyllt av floskler. Stefan Attefall säger vidare att vi socialdemokrater bygger på samma grundfilosofi som i öststatsländerna, dvs. att staten vet bäst. Men på marknaden finns statliga företag, kooperativa företag och även företag med inslag av aktier från pensionssparare via fondsystemet. Beslut fattas i demokratiskt valda styrelser, vilket man knappast kan säga när det gäller många privatkapitalistiska företag där besluten fattas i slutna rum. Vi får nu betala kreditförluster som på ett år har blivit lika stora som det samlade löntagarfondskapitalet. Löntagarfonderna har gett riskkapital till svenskt näringsliv. De har också utgjort ett stöd till de små och medelstora företagen. Löntagarfonderna har, som Kjell Olof Feldt skriver i sin bok, bidragit till en bättre förmögenhetsfördelning i det svenska samhället. Alla medborgare fick del av den enorma förmögenhetsökning som skedde. Det råder inget tvivel om att fonderna har stärkt pensionssystemet. Nu finns det 22 miljarder i fonderna. Kds följer alltid moderaterna, är knäpptysta och kommenterar inte ett ord av det moderaterna säger. Kds är tydligen med på att dela ut sparpremier till dem som har råd att spara. Till dem som har skall vara givet, till dem som intet har skall allt tas ifrån. Vi har ju fått en bibel att läsa i, och det är kanske den regeln som kristdemokraterna nu följer.

Fru talman! Stefan Attefall säger att vi vill att allt skall styras uppifrån. Men under senare år har besluten i skilda företag flyttats allt närmare människorna. Kristdemokraterna vill nu ta bort en del av detta beslutsfattande. De fackliga organisationerna i företagen skulle ju få vara med om beslutsfattandet beträffande användningen av den fjärde och femte AP-fonden. Vi socialdemokrater är anhängare av att besluten fattas på rätt nivå. I mycket stor utsträckning skall besluten enligt vår mening fattas så nära människorna som möjligt. Vi är inte enbart ute efter att stärka pensionssystemet, men vi anser detta vara synnerligen viktigt i och med att man vet att pensionssystemet kommer att bli utsatt för stora påfrestningar omkring år 2010. Då blir fyrtiotalisterna pensionärer, och det blir en kraftig ökning av antalet pensionärer. Det är ett problem som vi redan nu måste diskutera. Därför är det viktigt att slå vakt om det kapital som finns i löntagarfonderna och se till att avkastningen blir effektiv. Men vi säger också att löntagarfonderna bidrar till ett mycket värdefullt riskkapital för utveckling av svenskt näringsliv. Pengarna kommer i väsentlig grad att också bidra till att svensk industri i den internationella värld som vi lever i kan bli kvar i svensk ägo. Det är också en mycket viktig sak. När så många företag nu flyttar ut sina beslut till andra länder, är det viktigt att ha ett kapital som kan bidra till att företag stannar kvar i landet. Man kan alltid diskutera om förmögenhetsfördelningen skulle ha varit ännu sämre om inte löntagarna fått del av den här förmögenheten via fonderna. Det är något som Kjell-Olof Feldt konstaterar i sin bok.
Fru talman! Roland Sundgren undrar om inte förmögenhetsfördelningen hade varit ännu sämre om inte löntagarfonderna hade funnits. Tillåt mig betvivla den saken. Det kunde knappast ha blivit sämre än vad verkligheten nu visar. Vad så gäller frågan om att stärka pensionssystemet kommer vi inom kds aktivt att arbeta för en bra lösning på pensionsfrågan. I den pensionsberedning som nyligen har tillsatts anser jag att det skall föras ett öppet resonemang om den saken. Carl B Hamilton framförde i sitt inlägg en del intressanta idéer om hur man kan hitta bryggor mellan partierna i den här frågan. Själv är jag mycket öppen för hur löntagarfondsmedlen skall användas för att stärka sparandet och för att åstadkomma en långsiktig och god utveckling av näringslivet i Sverige. Hur vill då vi öka inflytandet för den enskilda människan? Vi handlar helt i enlighet med den kristdemokratiska subsidiaritetsprincipen, som går ut på att flytta besluten närmare de enskilda människorna. Däremot skall de inte flyttas närmare höga fackliga funktionärers kanslier. De enskilda människorna måste ges möjlighet och stimulans att spara för att kunna klara tillfälliga svackor i ekonomin och för att kunna forma sitt liv efter eget huvud och egen förmåga. Men vi vill också ha ett vinstdelningssystem i de lokala företagen. Vi vill stärka små och medelstora företags möjligheter att utvecklas. Dessutom måste också lokala fackliga organisationer ges möjligheter att verka. I det socialdemokratiska Sverige har utvecklingen snarast drivits mot att centrala kanliser med sina fackliga företrädare liksom andra centrala organ givits ett stort inflytande. Det har enligt min mening inte varit en riktig utveckling. På den punkten har vi skiljaktiga uppfattningar.

Fru talman, ärade ledamöter! Det är ett historiskt beslut som vi skall fatta i dag, nämligen beslutet att avveckla löntagarfonderna. De flesta av oss anser nog att dessa fonder aldrig skulle ha kommit till. Beslutet att införa dem var ur flera synpunkter tvivelaktigt. Men det är historia, och i dag gäller det att skriva det första kapitlet i den nya historien. Vi är naturligtvis överens med regeringen om att avveckla löntagarfonderna, men vi har en något annan syn på hur kapitalet skall användas. Det är särskilt glädjande att se att ansvarig minister har suttit i kammaren under hela debatten och -- förmodar jag -- noga lyssnat på vad som sagts. Har man lyckats samlat in 22 miljarder, även om det skett på tvivelaktiga grunder och kanske t.o.m. inte helt lagligt -- en del jurister anser det -- bör man inte skingra kapitalet utan använda det med förnuft. Som framgår av vår motion och särskilda yttrande i det aktuella betänkandet vill vi använda pengarna till bl.a. följande: Vi vill till att börja med privatisera kapitalet. Vi anser i likhet med regeringen att det skall ske genom ett beslut som inte går att riva upp. Kapitalet kan i princip återföras till dem som en gång har betalat in det. Det har sagts att detta av praktiska skäl inte är möjligt. Vi tvivlar på det inte minst med tanke på att det finns en effektiv byråkrati i detta land. Låt oss använda oss av den med förnuft i detta sammanhang. Det är nämligen väl dokumenterat vilka som har betalat in pengarna, och det bör inte vara någon större konst att spåra dem. Pengar som har betalats in av företag som har köpts upp, försvunnit eller gått i konkurs kan man samla i en pott och göra något förnuftigt för. Vi föreslår vidare att man skall låta det samlade löntagarfondskapitalet, delvis eller gärna till fullo, utgöra egenkapital i vad vi vill kalla för den privata investeringsbanken. Förslagsvis 10 % av kapitalet kan omvandlas till aktiekapital. Aktierna kan proportionellt delas ut till dem som har ställt medel till förfogande. I vår motion har vi försökt skapa öppningar för olika förslag. Man kan tänka sig att delar av kapitalet omvandlas till någon form av folkaktier. Genom att använda löntagarfondernas kapital på detta sätt, alltså som egenkapital i en bank, behöver man inte skingra kapitalet. Det kan lätt förmeras genom att man låter banken låna upp fyra fem gånger det egna kapitalet. Det skulle ge en kapitalstark bank med hög soliditet, som skulle bli en betydande tillgång för små och medelstora företags kapitalförsörjning. Det skulle vidare ge mycket positiva och nödvändiga signaler till hela marknaden och förmodligen påverka de etablerade bankernas kreditgivning till kunderna. Vi vill att investeringsbanken skall ha två huvudinriktningar, nämligen att satsa på miljöfrämjande åtgärder och ge nya små och medelstora företag tillgång till riskvilligt kapital för framtida satsningar. En annan fördel med en bank är att kapitalet som huvudsakligen består av börsaktier inte behöver skingras utan kan utgöra bankens egenkapital, vilket naturligtvis kräver en lagändring. Eftersom det finns 3,5 miljard i likvida medel i det samlade löntagarfondskapitalet kan man snabbt komma i gång. Vad är det då som hindrar att förslaget kan genomföras, eftersom det i varje fall borde stämma väl överens med regeringens politiska inrikting? Ja, det enda verkliga hindret är troligen den politiska ''retoriken'', kring vilken jag skulle vilja uppehålla mig en stund. I ett företag måste man snabbt anpassa sig till förändringen av marknaden, kunder, teknik och lagar och andra samhällsförändringar annars får det snabbt allvarliga konsekvenser -- ja, kanske rent av konkurs. Men i politiken verkar retoriken många gånger viktigare än förnuftiga och pragmatiska beslut grundade på föreliggande fakta, men jag hoppas att jag har fel. Jag är född optimist och har faktiskt sett tydliga tecken på att vi kan få visst gehör för våra tankar i den fortsatta behandlingen av detta ärende. Retoriken kanske trots allt inte är orubblig. Avslutningsvis vill jag komma med några kommentarer till det som har sagts i debatten. Roland Sundgren sade att vi hade ansett det vara ansvarslöst att fördela pengarna såsom regeringen har föreslagit. Det har vi inte sagt. Vi har sagt att det kan vara tvivelaktigt ur fördelningspolitiska synvinklar. Lars-Ove Hagberg sade att det var svårigheter att göra av med pengarna. Det tycker jag är ett ganska märkligt yttrande. Per-Ola Eriksson framhöll att det måste bli en definitiv avveckling. Vårt förslag är verkligen definitivt. Det här kan inte återkomma. I övrigt kan jag instämma med de andra talarna. Fru talman! Jag vill yrka bifall till hemställan i finansutskottets betänkande.